Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 1, som är en alliansreservation, och till den moderata reservation 4. I övrigt står vi bakom betänkandet.Innan vi går under jord i mineralpolitiken vill jag fundera lite över hur det ser ut internationellt. Det är Moderaternas uppfattning att gruvverksamhet är otroligt viktig och att den inte bara handlar om just de kvadratmeter som berörs. Vill vi ha bättre välfärd i hela världen behöver vi metaller.I morse gick jag runt Riddarfjärden, som brukligt är. Det räcker med att titta sig omkring där. Där finns järnväg, tåg, broar och brunnslock. Ja, det finns hur mycket som helst som vi behöver metaller till. Då måste vi lyfta blicken och inse att vi som gruvland inte bara kan ordna jobb utan också vara med, få exportintäkter och bidra till den ökade välfärden. Detta måste vara utgångspunkten när vi diskuterar mineralpolitik. Många gånger kommer vår diskussion att handla om några få kvadratmeter.När man ser på detta nationellt kan man börja med att se på vad den nuvarande regeringen sa när den trädde till. Då hade man kommit överens med Miljöpartiet. Man sa: Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intressen ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet.Här pekar man på att det kan vara väldigt lokala delar som avgör om jag får starta en gruva eller inte. Man har sett bilder på en del. För att få tillstånd har man flyttat en torrfura till ett område i närheten för att kompensera. Ja, det är väldigt käckt och gulligt, kan jag tycka. Vi måste lyfta blicken och se att den här frågan är betydligt större än så.Det är viktigt att vi lägger den här frågan på rätt nivå. Då blir man lite orolig över regeringens syn på frågan.Det är naturligtvis otroligt jobbskapande. Vi kan bege oss till Kiruna. Vi ser där att det i dag är en otroligt välmående kommun, som till och med, tydligen, är bidragsgivare i skatteutjämningssystemet. När S vill slå mot de moderatledda Stockholmskommunerna åker Kiruna med av bara farten, för att det är höga löner och att det är välbeställt.Det är klart att det är gruvan som har bidragit, och all kringverksamhet. Vi som har några år på nacken kommer ihåg uppvaktningar från just Kiruna. Det var eländes elände, och man behövde bidrag och hjälp. I dag är det, som jag uppfattar det, en stolt kommun som klarar sig själv, mycket tack vare att vi har en gruvdrift.Vi kan bege oss lite söderut, till Pajala. Vi vet alla hur det gick där. Låt oss då påminnas om att det fanns partier som tyckte att vi minsann skulle höja gruvskatten ordentligt här, för nu tjänade man pengar. Ja, jag ska vara ödmjuk och säga att vi har gjort samma sak med kärnkraften och effektskatten bara för att det är tillfälligt goda tider. I dag ser det helt annorlunda ut även i den frågan.Jag tycker att det är viktigt att gruvnäringen får långsiktiga spelregler och att man inte, bara för att den gör någon vinst några år, tycker att man ska se till att skatta den ordentligt, för det kommer att slå tillbaka mot vår möjlighet att vara en stor gruvnation. Har vi nu fått mineraler och liknande ska vi naturligtvis ta vara på det.Vi kan se hur svårt det är. Dannemora var igång och fick lägga ned när järnmalmspriserna sjönk. Jag kommer från ett län, Dalarna, där man har diskuterat flera gruvprojekt i Ludvika och Grängesberg. Jag är i dag otroligt pessimistisk till att de verkligen kommer i drift igen, vilket hade varit otroligt värdefullt för sysselsättningen i Bergslagen. Men låt oss hoppas att jag har fel och att de miljarder som behövs för att investera i gruvnäringen verkligen kommer till gruvnäringen. Då påminner jag än en gång om att jag tror att det är väldigt viktigt att det i mineralpolitiken är långsiktiga spelregler och att det blir betydligt enklare att få sina tillstånd.I dag tar det ungefär sju till åtta år att få tillstånd att starta en gruva. Jag kanske inte tänker åka till Mexiko och ta det som ett exempel, men det tar två år, enligt gruvindustrin. Då menar man på att det också är rättssäkert. Men vi kan säga så här: Låt oss försöka halvera det till tre fyra år, säg fyra år. Då är det en väsentlig skillnad. Och jag är ganska säker på att vi kan göra det mycket rättssäkert.Om man ser på metallpriser ser man att det är ganska långa vågrörelser. Då måste vi se till helheten. Det är bara att konstatera att det behövs väldigt stora resurser för att utveckla gruvnäringen. Åter kan vi besöka Dalarna och Garpenberg, där Boliden har en gruva där man alldeles nyligen har investerat mångmiljardbelopp. Det är tack vare att det är ett företag som har de resurserna. Då förstår vi alla vilket otroligt problem det är att starta för nya, för det behövs otroligt stora pengar.Herr talman! Det här är ett motionsbetänkande. Men jag hoppas att vi tillsammans kan försöka se till att vi underlättar för gruvnäringen, så att man kan få en kortare handläggningstid för att få sina tillstånd.

Vår alliansreservation pekar på den gamla uppgörelse som alliansregeringen hade om en strategi. Vi tycker från Alliansens sida att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att utveckla den och ser till att vi har långsiktiga och bra spelregler som gör att det här kan bli en bra näring. Jag säger inte att vi ska ta bort miljöprövning och sådant, men jag tycker samtidigt att det måste vara på vettiga nivåer. Det är sådant som jag tycker är viktigt att klargöra i en strategi.När det gäller den moderata reservationen pekar vi bland annat på de problem som finns för markägare i samband med konkurs. Även bergmästaren har haft funderingar på hur man ska tolka det. Från moderat sida tycker vi att det måste klargöras hur man ligger till i samband med konkurser. Tyvärr har vi väl inte sett den sista konkursen i gruvnäringen, i och med att det krävs stora muskler för att starta. Och vi vet hur världsmarknadspriser på metaller kan skifta.I detta anförande instämde Jörgen Warborn .
Herr talman! I dag debatterar vi näringsutskottets betänkande 14 om mineralpolitik. Sverigedemokraterna har i betänkandet två reservationer som vi självfallet står bakom, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 5.Herr talman! Den svenska gruvnäringen har anor åtminstone tillbaka till 1200-talet i Sverige, och järnprodukter är en av Sveriges första exportframgångar. Än i dag är järnet en mycket betydelsefull exportråvara, och Sverige är EU:s i särklass största järnmalmsproducent. Även när det gäller flera andra metaller tillhör vi Europas främsta. Av detta följer att gruvnäringen är en mycket viktig arbetsgivare i många regioner och att ett antal kommuner till och med är uppbyggda kring den industrin.Gruvnäringen har under många år svarat för ett ansenligt tillskott till statskassan och bidragit med en betydande export till gagn för den svenska ekonomin. Under senare tid, under senare år, har lönsamheten sviktat något då världsmarknadspriserna har fallit, inte minst kopplat till att Kinas efterfrågan har gått ned.

Kan stålindustrin växa, och förädlingsvärdet av svensk malm således öka, är det givetvis bra för svensk ekonomi och svenska jobb. Detta kräver dock en god försörjning av energi till rimliga priser. Gällande detta håller regeringen nu tyvärr på att rasera förutsättningarna i en rasande takt genom en verklighetsfrämmande och ideologiskt driven energipolitik.Sittande regering är kanske inte ensam skyldig, även om jag menar att man har accelererat färden mot väggen.

Konsekvenser som är relativt enkla att förutspå har man valt att blunda för, och inom bara några år riskerar Sverige att stå utan väsentliga andelar av den för svensk industris vidkommande så nödvändiga baskraften.Herr talman! Gruvnäringen är som sagt viktig för svensk ekonomi, och det är önskvärt att näringen kan växa. Vi tycker dock att det är viktigt att den som nyttjar våra naturtillgångar också gör rätt för sig när det gäller till exempel att återställa mark och natur när driften är färdig.Vi anser inte att det är skattebetalarna som ska behöva stå för den efterbehandling som kan behövas i områden som har förorenats eller på något annat sätt vanställts av gruvindustrin. Enligt vår uppfattning behövs det en lagändring som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att verksamhetsutövarna kan finansiera återställningen av gruvområden.En variant som vi förordar är att bearbetningskoncessionen villkoras med att koncessionsinnehavaren löpande avsätter medel som ska kunna täcka de sanerings och återställningskostnader som bedöms återstå när verksamheten är avslutad. Detta är vad Sverigedemokraternas reservation 2 handlar om.Herr talman! I Sverigedemokraternas reservation 5 föreslår vi en reformering av mineralersättningen, alltså den avgift som gruvbolagen får betala för att utvinna mineraler i Sverige. Denna avgift är endast blygsamma 2 promille av värdet på mineralerna, vilket innebär att vi i vissa fall nästan ger bort våra tillgångar till utländska bolag som verkar i Sverige men som skattar sina vinster i något annat land.Sveriges uttag av ersättningar för mineralutvinning tillhör de lägsta i världen.

Detta kan i sin tur återkopplas till Sverigedemokraternas ambitioner inom regional tillväxtpolitik, vilket vi ska debattera senare i dag här i kammaren.Herr talman! Sverigedemokraterna har ett stort antal förslag som skulle gynna gruvnäringen i Sverige men som inte ryms i detta betänkande. Jag har tidigare anfört och talat om energipolitiken som en viktig komponent för den tunga svenska industrin, men utöver det menar vi också att utbildningspolitiken är central. Sverigedemokraterna pekar där på vikten av att fler ska stimuleras att välja tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Jag vet också att inom vissa grenar av gruvindustrin är det ett underskott när det gäller möjligheten att få tag på utbildad personal.Vi lägger också fram förslag kring att stärka resurserna till geovetenskaplig forskning och ökade ambitioner för prospektering. Vi tror nämligen att gruvnäringen kommer att vara fortsatt viktig för Sverige för en lång tid framåt.

Herr talman! Varje gång jag läser att Sverige är EU:s största gruvnation kan jag inte låta bli att bli lite stolt. Vi står ju för 90 procent av EU:s totala järnmalmsproduktion. Det tycker jag är ganska häftigt. Vi har även stor produktion när det gäller till exempel koppar, zink och silver.Efterfrågan på metaller och mineraler får också allt större betydelse globalt. Många människor världen över reser sig ur fattigdom och har råd att köpa produkter som vi har tagit för givna ganska länge.

Det finns även en annan aspekt som är värd att lyftas fram. Då vi lever i en allt oroligare värld är det väldigt bra att Sverige och EU har en egen tillgång till malm och mineraler och inte är alltför beroende av andra länder. En egen och ökad självförsörjningsgrad är viktig inte bara för att bibehålla vår levnadsstandard utan också för en konkurrenskraftig basindustri.Men det finns också många utmaningar med gruvindustrin. Gruvbrytning påverkar miljön, landskapsbilden förändras och människor blir oroliga över vad som händer med deras mark eller renbetesområde. Det har jag också väldigt stor förståelse för.Därför är jag väldigt glad över att Sverige har en av världens tuffaste miljölagstiftningar. Dessutom har det inte för så länge sedan gjorts förändringar i minerallagen som gör att markägare och andra berörda, till exempel samebyar, kan komma in tidigare i processen och redan i prospekteringsskedet göra sin röst hörd.Herr talman! För inte så länge sedan lade regeringen fram en nyindustrialiseringsstrategi. Det var något som många såg fram emot, inte minst med tanke på hur tuff den globala konkurrensen är för många av våra industriföretag, som faktiskt många gånger har tvingats flytta verksamheten utomlands eller till och med fått lägga ned. Jag hoppas verkligen att det inte bara stannar vid fluffiga förslag från regeringens sida utan att det snart mynnar ut i en konkret handlingsplan.Herr talman! Det finns dock några saker som jag tycker att regeringen borde ha i åtanke när det gäller just nyindustrialiseringssatsningen i Sverige. Det ena är infrastrukturen. Eftersom vi är ett exportberoende land och även ett land som är väldigt stort också till ytan behöver vi goda transportmöjligheter för gods, inte minst för gruv och stålbranschen. Ofta tycker jag att man gör prioriteringar efter persontrafikens behov, och min känsla är att godset många gånger kommer i andra hand. Investeringar för godsets räkning måste göras från norr till söder, och behoven är minst sagt stora.Därför tycker jag att det är oroande att snabbtågssatsningen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö prognostiseras att bli allt dyrare med en nota som verkar hamna på hundratals miljarder. Vi har en begränsad penningpåse för infrastruktur, och om den ska komma hela landet till del kan man verkligen fundera om snabbjärnväg ska få äta upp så stora delar av kakan på bekostnad av resten av Sverige och industrin.Herr talman! Ett annat problem, som också min kollega Ulf Berg från Moderaterna nämnde, är tillståndsprocesserna för gruvbrytning, som är alldeles för långa i Sverige i dag. De är inte heller förutsägbara. Även om bolagen gör sitt yttersta för att få till en fullödig ansökan kan miljökriterierna ändras under processens gång. Det gör att kraven blir oförutsägbara, och processen stannar upp. Naturligtvis kostar det här också en hel del pengar och tid. Därför behöver det tas fram en kravspecifikation som gör att man kan få en förutsägbar, rättssäker och effektiv process - utan att för den skull göra avkall på miljön. Det här är verkligen avgörande för företagens investeringsvilja och också avgörande för nyindustrialiseringens genomförande.Herr talman! En tredje sak som jag skulle vilja betona och som är avgörande för nyindustrialiseringen och gruv och stålbranschen i Sverige är forskning och innovationer. I dag finns till exempel ett stort överskott av stål på marknaden. En av orsakerna är att Kina subventionerar stål som framställs i landet. Det har i sin tur dumpat priserna på världsmarknaden. För att svensk gruv och stålnäring ska kunna stå sig i konkurrensen med andra länder måste vi konkurrera med smarta och mer miljövänliga uppfinningar, då vi sällan kan konkurrera med lägsta pris.Ett aktuellt exempel på en klok, miljövänlig och begynnande innovation är samarbetsprojektet Stål utan kol, som ni kanske har hört talas om. LKAB, SSAB och Vattenfall arbetar där för att ta fram en process där järn kan tillverkas med hjälp av vätgas i stället för med hjälp av den smutsiga kolen. Men för att det ska kunna bli verklighet behöver samhället hjälpa till med till exempel testbäddar eftersom verksamheten är så pass dyr som den är. En annan viktig aspekt i sammanhanget är att dagens utbildningar behöver bli mer attraktiva och anpassade efter digitaliseringens krav. Men även vidareutbildning under hela yrkeslivet är centralt.Slutligen skulle jag vilja tala lite grann om gruversättning eller gruvskatt, som det kallas av vissa. En del säger: Utländska företag kommer hit, roffar åt sig vinsterna och drar iväg utomlands. Sanningen är att av de 13 metallgruvor som finns är 11 helt svenskägda. Två är utlandsägda av företag som dessutom har dotterbolag i Sverige. I Sverige kräver vi nämligen att dotterbolagen ska finnas på plats. När gruvverksamheten i Sverige går bra får staten in många miljarder via utdelning, skatter och avgifter.Dessutom betalar de som jobbar i gruvorna kommunalskatt, som i sin tur bidrar till utveckling av kommunerna och även ger upphov till jobb för underentreprenörer. Det är också viktigt, som jag nämnde tidigare, att tänka på att gruvorna ger jättemånga jobb i områden som ofta har problem med arbetstillfällen.Vi ska komma ihåg att gruvverksamhet kräver mycket kapital. Om vi skulle vi införa en gruvskatt, som jag vet att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog före valet, skulle det påverka investeringarna och även antalet arbetstillfällen i vårt land, särskilt nu när det är lågkonjunktur i världen när det gäller metaller och mineraler. Det skulle vara negativt för jobben.I ärlighetens namn tror jag inte att ni förstår konsekvenserna fullt ut när det gäller arbetsmarknaden. Det finns visserligen flera länder som har en högre mineralersättning än Sverige. Men att göra jämförelser rakt av är som att jämföra äpplen och päron. I Sverige har vi valt linjen med höga miljökrav och krav på fonderade medel för återställning. Det kostar, och det är bra. I andra länder har man i princip obefintlig miljölagstiftning, vilket lägger ansvaret på staten. Det kräver högre skatt på företagen.

.Jag måste börja med att säga någonting till Ulf och Helena. Om det hade varit sju åtta års handläggningstid på gruvan i Pajala skulle den inte ha kommit igång. Då hade konjunkturen svängt. Där tog det bara tre fyra år. Så kan det också gå.Sverige har haft gruvdrift i mer än 1 000 år, givetvis med skilda och annorlunda volymer och konsekvenser än i dag. Precis som Helena sa står Sverige för 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion, 30 procent av blyproduktionen, 25 procent av zinkproduktionen, 20 procent av silverproduktionen och 10 procent av kopparproduktionen. Det är inte illa. Att EU sedan skiter fullständigt i att de konkurrentländer som de också köper mineraler av har betydligt skitigare verksamhet är störande i sammanhanget.Sverige är den största leverantören av till exempel järnmalm. Det väcker frågan: Skulle det inte vara på sin plats att EU finansierar lite av infrastrukturen så att vi kan leverera tryggt till dem även när tiderna är lite sämre? Den här typen av verksamhet är ju inget man stoppar varje gång det sker en liten konjunktursvängning. Sverige har sedan vi blev medlemmar i unionen hela tiden varit nettobetalare till EU. Då skulle det väl vara på sin plats att vi även som råvaruleverantör till européerna skulle få lite tillbaka på vår inbetalda insats? Nåväl, det är en annan fråga. Men jag kan inte låta bli att lyfta tankarna i alla fall.Northlands konkurs, som några nämnde här, i min hemkommun var den största i Sverige genom tiderna. Det var ett dagbrott - en järnmalmsgruva som startades när priserna var höga. Men i och med många omständigheter i olyckliga kombinationer gick den i konkurs. Ni kan själva tänka er konsekvenserna av denna konkurs i en kommun med lite drygt 6 000 innevånare där drygt 500 var berörda av konkursen. 8 1⁄2 procent av befolkningen blir utan jobb. Motsvarande siffra i Stockholm skulle vara att 75 000 personer förlorade jobben samtidigt. Jag undrar hur långa köerna av protesterande politiker skulle vara vid ett sådant scenario. Nåväl, och som tur är, är det inte Stockholm som har drabbats.Jag ger ändå inte upp hoppet för gruvan i Tapuli. Den finns där, och alla berörda har betalat priset, om det så är miljömässigt eller känslomässigt. Men debatten om gruvan har tagits och är överspelad. Det är fakta. Men transportfrågan är avgörande i ett fyndighetsbälte som sträcker sig i öst-västlig riktning, som just i detta område. Järnväg, som nu saknas, skulle ändra situationen helt. Tänk er situationen när Malmbanan byggdes med spade och hacka och där skottkärror var den tidens dumprar!Vi skulle gemensamt kunna se på områden där gruvverksamhet lämpar sig, givetvis med infrastruktur som ett måste, där fyndigheterna avlöser varandra och där de skulle kunna räcka 100 år eller mer fram i tiden. Där skulle man kunna koppla ihop flera fyndigheter med infrastruktur och långsiktighet i brytningstakten. Det låter sig göras, bara man inte låter girigheten ta över när priserna är höga och världen köper allt som man kan få loss.Detta ska göras i samsyn med lokalsamhällen och andra näringar, och man ska verka för en allsidig utveckling av gruvsamhällena så att de attraherar både kvinnor och män. Det skulle Vänsterpartiet kalla för mineralstrategi.Herr talman! Givetvis ska all gruvdrift ske med höga miljö och klimatkrav och så att hållbarhet nås på lång sikt. Infrastrukturen kommer alltid att vara avgörande för branschen, och det betyder att transporterna ska ske på järnväg och båt.Gruvbrytning har alltid funnits, och kommer alltid att finnas, i mindre städer och orter och ute i landsbygd och glesbygd. Den är en bärare av samhället där den är i drift. Det är rena fakta; sedan kan man tycka vad man vill om gruvor och mineraler. Gruvorna i Sverige tar i anspråk ca 20 000 hektar, det vill säga 0,5 promille av landytan. Golfbanorna, i sin tur, tar 28 000 hektar i anspråk av landytan. Jag lägger inga värderingar i dessa jämförelser, men jag reagerar i alla fall lite grann.Ofta kommer konflikter med andra näringar och lokalsamhällen upp även i den här näringsgrenen, men det är väl inget ovanligt. Var finns näringsgrenar eller verksamheter som tar mark eller yta i anspråk där inte konflikter uppstår? Kraftledningar, vindkraft, solceller, skogsbruk, gruvor - listan kan göras hur lång som helst när det gäller detta. Det finns alltid någon som har invändningar. Jag förstår fullt ut, precis som Helena Lindahl sa, hur det är när man kommer och inskränker på andras näringsområden. Men som jag sa tidigare tror jag att dessa konflikter går att lösa om vi bara respekterar varandra och söker lösningar som är långsiktiga. Herr talman! Därmed är det inte sagt att vår generation ska bryta upp allt mineral som finns i landet och att alla tillståndsansökningar ska beviljas. Nej, vi borde nog sätta gränser även här när det gäller hur mycket fossila grundämnen vi ska tillåta grävs upp per år, så att även denna bransch tänker längre än vår egen generation. Att det sedan finns områden där andra värden väger tyngre och där undersökningstillstånd inte ska beviljas lyfter Vänsterpartiet fram i motion 377. I samma motion lyfter vi fram att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över regelverket rörande gruvnäringen, inklusive frågan om nivån på mineralersättningen, i syfte att skapa en långsiktig och hållbar näring som främjar landsbygdsutvecklingen och där en reformerad mineralersättning bättre ska kunna komma berörda bygder till del. Herr talman! Vänsterpartiet har fem reservationer i betänkandet, men jag väljer att yrka bifall endast till reservation 6 under beslutspunkt 3 och till reservation 10 under beslutspunkt 6.Sedan måste jag nämna att Vänsterpartiet inte tycker att man ska bevilja brytning av uran och fossila ämnen.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

Den svenska minerallagen är trots allt bland de allra hårdaste i världen.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 Förtroende måste byggas, och det görs bland annat genom en god kommunikation mellan aktörer, det vill säga företag, markägare, kommuner och andra berörda. Strategiska områden för en långsiktig och hållbar mineralanvändning identifierades då, ett betydande antal konkreta åtgärder presenterades och medel avsattes för att finansiera de olika insatserna. Strategin är en viktig vägledning för en fortsatt aktiv och konkurrenskraftig gruvnäring i Sverige som bedrivs i samklang med både miljö och omgivande näringar. Dessvärre upplever vi inte att den nuvarande regeringen har samma intresse för gruv och mineralnäringsfrågorna som den förra regeringen. Visserligen pågår ett arbete med att genomföra återstående åtgärder inom ramen för mineralstrategin, men engagemanget i genomförandet lämnar en hel del i övrigt att önska. Det finns, enligt vår uppfattning, dessutom anledning att befara att de hittillsvarande erfarenheterna inte tas till vara på ett effektivt sätt. I likhet med vad som sägs i motionen 1189 anser vi att fler steg måste tas för att Sverige ska kunna fullfölja mineralstrategin. Riksdagen bör därför genom ett tillkännagivande till regeringen påpeka vikten av att arbeta vidare med den nationella mineralstrategin. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 med anledning av den nyss nämnda motionen i de aktuella delarna.

Herr talman! Det är inte alla dagar man är glad för att man kommer från en liten bruksort. Men som född värmlänning från Degerfors känner jag ett starkt arv, så att säga, kring detta med stål och järn och denna industri som faktiskt har funnits i Sverige i över tusen år. När det gäller innovationskraften i Sverige kan man lugnt säga att detta har haft betydelse för teknikutveckling, för själva industrin i sig och för att bygga upp hela det svenska industrisamhället. Och i dag är Sverige en av EU:s ledande malm och metallproducenter.Det som också är intressant när det gäller mineralbranschen och gruvorna är att varje medborgares egendom enligt grundlagen är tryggad utom när det krävs att man tillgodoser angelägna allmänna intressen. Att just mineral kan tas till vara och brytas och att trygg försörjning skapas inom detta område har ansetts vara av just ett sådant allmänt intresse. Herr talman! Därför vill jag fokusera lite grann på just förutsättningarna för detta, både när det gäller dem som vill bryta malm och ta fram mineraler för olika användningsområden och när det gäller markägarna. Mineralersättningen från koncessionshavaren till markägarna syftar till att uppnå en bättre balans mellan just exploatörerna och markägarna. Ersättningen ska motsvara 2 promille av värdet av det mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits under året. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägaren inom koncessionsområdet och en fjärdedel tillfalla staten. Bestämmelserna om mineralersättningen gäller alla koncessioner som har beviljats sedan 2005 och där gruvdrift pågår. Av den ansvariga myndighetens, SGU:s, årsredovisning för 2015 framgår det att för brytningsåret var reglerna om mineralersättning till staten och markägarna tillämpliga på sammanlagt 16 bearbetningskoncessioner. Totalt uppgick den ersättning som är beslutad till 7,4 miljoner kronor med fördelningen ca 1,8 miljoner kronor till staten och 5,5 miljoner kronor till markägarna. I en motion som jag skrev i höstas konstaterar jag att prospekteringen och gruvbrytningen i många länder regleras inte bara genom lagstiftning utan även genom skatter och avgifter och royalties, eller just mineralersättningar till staten. Det finns alltså flera olika system för detta. I vissa fall förpliktas prospektören att använda en viss summa för undersökningsverksamhet inom en bestämd tid. I Sverige tas mineralersättningen ut för den mineral som bryts. Jag anser att Sverige i förhållande till andra länder har en låg mineralersättning, som inte heller omfattar eventuella kostnader för sanering efteråt. Jag menar att det är ganska enkelt för företag att verka i ett område under en viss tid, för att sedan lämna det i ett skick som gör att få andra verksamheter kan gå in direkt utan erforderliga åtgärder på marken.

Då är det ju så passligt, herr talman, att vi i posthögen den här veckan kan hitta skrivelsen från regeringen om Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall.

Man kan också konstatera att regeringen redan en vecka före det, den 7 april, gav Naturvårdsverket ett uppdrag att analysera och förtydliga sin vägledning avseende under vilka förutsättningar utvinningsavfall som uppvisar farliga egenskaper bör klassificeras som farligt avfall, och konsekvenserna av detta. I detta ligger också det här med kostnader och hanteringen av utvinningsavfallet, och därmed saneringen.Jag tycker naturligtvis att det är väldigt bra att man så passligt har lyckats ta ett beslut och ge ansvariga myndigheter uppdrag så här en knapp vecka innan beslut ska fattas. Det är klart att det ibland är svårt att debattera saker som redan är på gång, men det jag ändå vill framföra i sammanhanget är att vi inte ännu har sett något resultat av hur översynen av själva mineralavgiften kommer att bli. Hur kommer den att förändras? Att man tar tag i frågan och jobbar med den uppskattar jag, men just att fortsätta följa frågan tror jag är viktigt för oss allihop. Vi vill ju alla verka för ett så miljömässigt hanterbart samhälle som möjligt, även när det gäller mineral och gruvdriften.

Herr talman! I dag behandlar vi motionsbetänkandet på mineralområdet. Nästan precis ett år efter att jag höll mitt jungfruanförande i kammaren är det dags att än en gång debattera mineralpolitik. Intresset för området är om möjligt ännu större nu än då. Jag vill redan inledningsvis yrka avslag på motioner och reservationer och tillstyrka förslaget i betänkandet såsom det föreligger. Jag vill dock understryka att det i flera av de motioner som i dag är föremål för debatt finns lovvärda initiativ. Det finns en vilja att ta gemensamt ansvar och ta till vara avkastningen på fyndigheterna bättre, liksom en ambition att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett mer hållbart samhälle. I flera fall rör dock motioner sådant som redan är sjösatt eller där utfästelser redan gjorts med sikte på just det motionärerna föreslår. Sverige är en stark och stolt industrination. Gruvnäringen är viktig för Sverige. Den som har tänkt i termer av att den svenska industrin skulle vara basically gone får ta sig en ny funderare - efterfrågan på svenska produkter och tjänster är fortsatt stor, och i detta nu nyindustrialiserar vi Sverige. Likväl finns det utmaningar, dels i termer av priset på svenskt stål på en global och hårt konkurrensutsatt marknad, dels i termer av krav på en hållbar industriproduktion. En industrination som Sverige måste bevisa att vi förmår hålla flera värden på kartan samtidigt - en fortsatt hög produktion men självklart på ansvarsfulla och hållbara villkor. Redan nu vill jag därför poängtera att målet med den svenska miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och tillförsäkra nu levande samt kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Försiktighetsprincipen ska gälla, och skärpta och utökade krav på miljökonsekvensbeskrivningar har införts. Herr talman! Jag vill ge en kort påminnelse om vad vi faktiskt debatterar. Det är ganska fantastiska siffror. Sverige står ensamt för 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion, 30 procent av blymalmsproduktionen, 25 procent av zinkproduktionen, 20 procent av silverproduktionen och 10 procent av kopparproduktionen. Det är inga små värden vi debatterar här i dag; det handlar om stora resurser och möjligheter - och väldigt många arbetstillfällen. Vi ser dock en kraftig nedgång i termer av nyansökningar och undersökningstillstånd. De nya tillstånden är liksom tidigare år koncentrerade till de tre malmregionerna i landet - malmfälten i Norrbotten, Skelleftefältet och guldlinjen i Västerbotten och Bergslagen. En blomstrande industri som utvecklas med sjysta villkor är självklart beroende av långsiktiga spelregler. Därför vill jag helt kort beröra den överenskommelse som slöts mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna på mineralpolitikens område. Den lyder som följer:"Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intresse ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas. "Herr talman! Sverige är EU:s ledande gruvnation. För att så ska förbli fallet krävs gynnsamma förutsättningar så att gruv och mineralnäringarna kan växa på ett hållbart sätt och öka sin delaktighet på den internationella arenan. Självklart ska Sverige vara ett föregångsland för en hållbar utveckling inom gruvindustrin. Som ett led i den hållbara utvecklingen av gruv och mineralindustrin fortsätter givetvis arbetet med genomförandet av den tidigare beslutade mineralstrategin. Av budgetpropositionen 2016 framgår dessutom att regeringen har för avsikt att skapa nya modeller för att utveckla en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling där gruvnäringen tar sitt finansiella ansvar. Därtill aviserar regeringen att miljökraven ska ses över och vid behov skärpas. Näringsdepartementet ser dessutom för närvarande över processen från prospektering till gruvdrift, just med fokus på hållbarhet ochI sammanhanget känns det också viktigt att nämna Riksrevisionens skrivelse om gruvavfall och regeringens svar på samma skrivelse. I sitt svar konstaterar regeringen att somligt arbete i rekommenderad riktning redan är föreslaget men att det också kommer att bli aktuellt med uppdrag till Naturvårdsverket kring farligt avfall och konsekvenserna av detta. I fråga om behovet av tydligare vägledning för ansökan om tillstånd för gruvverksamhet, för att därigenom kunna minska handläggningstiderna, är det på sin plats att påminna om att det för närvarande pågår ett arbete med att uppdatera den vägledning som finns och som bland annat har tagits fram för att göra tillståndsförfarandet mer effektivt.Vidare utvärderar Tillväxtanalys för närvarande de satsningar som har gjorts för att korta ledtiderna i samband med miljötillståndsprocesser. I sammanhanget är det snudd på omöjligt att inte beröra avgifts och ersättningsområdet. I den här kammaren har det många gånger debatterats i vilken omfattning avgift och ersättning för bruten råvara ska erläggas. Det svar näringsutskottet lämnade i behandlingen av detta ärende är ypperligt och lyder som följer: "Riksdagen har vid flera tillfällen under de senaste åren behandlat motioner om mineralersättningens storlek och fördelning och om de andra avgifter som innehavare av prospekteringstillstånd eller bearbetningskoncessioner är skyldiga att erlägga enligt minerallagen. När liknande motionsförslag nu på nytt ligger på riksdagens bord konstaterar utskottet att regeringen har aviserat en översyn av det man betecknar mineralavgiften. Även om begreppet mineralavgift kan uppfattas som något svårtolkat har utskottet erfarit att denna översyn kommer att ha ett brett anslag och omfatta såväl mineralersättningen, de avgifter som regleras i 14 kap. minerallagen och andra avgifter som belastar gruvnäringen. Utskottet ser ingen anledning att i detta läge föregripa denna översyn genom ett uttalande till stöd för någon av de nu aktuella motionerna. "Herr talman! I år, liksom många föregående riksdagsår, har det motionerats om förbud mot utvinning av uran. Det är ett område där många synpunkter trängs. Men det är nästan 40 år sedan uranutvinning förekom i Sverige, och det kommunala vetot får anses starkt. Därtill säger överenskommelsen mellan regeringspartierna att Sverige inte ska öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas. Som socialdemokrat känner jag mig både stolt och trygg i den överenskommelsen, som för övrigt är långt mer långtgående än den som föregående regeringspartier lyckades åstadkomma.Ett annat område som kan väcka känslor och reaktioner är utvinning av gas och olja. Men inget har förändrats sedan förra riksdagsårets motionsbehandling. Därför passar det väl att hänvisa till det som då sas: "Gasutvinning förekommer i dagsläget endast i mycket begränsad omfattning i Sverige. De svenska miljöbestämmelser som reglerar utvinning av gas, olja eller andra kolväten kan betraktas som strikta. Förutsättningarna för utvinning av gas eller olja ur skiffer i Sverige är, enligt SGU:s bedömningar, dessutom begränsade som en följd av Sveriges geologiska förhållanden. Tillgången till gas som kan utvinnas genom s.k. hydraulisk spräckning är både för liten och lokaliserad till områden där denna utvinningsmetod är olämplig att använda. Till detta ska även fogas att regeringspartierna i en gemensam överenskommelse har uttalat att Sverige inte ska öppna för utvinning av olja eller gas. Sammantaget anser utskottet att det anförda kan fungera som en grund för riksdagen att avslå de motioner i vilka det efterfrågas ett förbud mot gas och oljeutvinning ur skiffer i Sverige, ett mer allmänt förbud eller en kommunal vetorätt mot utvinning av fossil energi. "Herr talman! Regeringen visar på ett stort mått av ansvarstagande och omsorg om en fortsatt tillväxt i gruvnäringen. Givetvis ska tillväxten ske med effektiv och varsam hand. Ett av ledorden för framtiden bör vara ansvarstagande om såväl mineralresurser som omgivande samhälle och natur och miljö. Omställning av olika slag sker på flera håll i landet, och dessa processer måste alltid präglas av ansvarstagande. Ett gott exempel på ansvarstagande är LKAB:s agerande i Malmfälten.Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga motioner och reservationer och bifall till förslaget till beslut i dess helhet.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Hanna Westéren och Socialdemokraterna om de tror att återstarten av gruvan i Pajala underlättas av att de umgås med tankar på att införa en tioprocentig gruvskatt, som Vänstern funderar över. Det skulle, om vi tittar på år 2013 då man tog upp värden för 600 miljoner, vara en ökad kostnad på 60 miljoner för Pajala. Lägger vi sedan också till den berömda kilometerskatten, som de rödgröna funderar över, skulle det i exemplet Pajala bli ca 32 miljoner.Om man lägger på en kostnad på 100 miljoner på en gruva måste jag ställa frågan om man verkligen tror att den över huvud taget kommer att återöppnas. Det hoppas vi från moderat sida att den ska göra när järnmalmspriserna går i rätt riktning, i alla fall som gruvproducent.
Herr talman! Inledningsvis kan jag säga att jag lyssnade tidigare till Ulf Berg och det som han sa kring gruvindustrin och mineralnäringen. Mycket är vi överens om, och det är något som jag bär med mig i det fortsatta arbetet. Du pratade om gemensamma lösningar, och det tycker jag låter intressant.När det gäller specifikt mineralavgifter har jag inte för avsikt att föregå den utredning som nu görs. Men principiellt kan jag säga: Nej, jag tror inte heller att just den avgiftsnivå som Ulf Berg diskuterar skulle underlätta för näringen i fråga.
Herr talman! Låt oss då hoppas att det blir lite verklighet av det som Socialdemokraterna säger nu, att man tar klart avstånd från den kraftiga skattehöjningen, samt att det, som statsministern har sagt, vid ett byte av basnäring till skogsindustrin ska ske en reell utveckling och att det ska komma till nya jobb. Då vill vi också se lite verkstad och inte bara prat.Därför känns det åtminstone bra att vi i den här kammaren kanske kan slippa se gruvskatten. Låt oss då se till att vi också slipper kilometerskatten, för den är en rak vänster mot landsbygden som vi inte vill se.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga, som en kommentar till det som Ulf Berg tog upp kring konkurrenskraft och långsiktiga villkor, att det är just de långsiktiga villkoren för gruvindustrin som också jag efterlyser och vill främja. Men för att det inte ska råda något tvivel vill jag verkligen understryka att vi nu har en regering som har EU:s lägsta arbetslöshet som mål år 2020. Vi har en regering som satsar på både digitalisering och nyindustrialisering. Och självklart har våra svenska naturtillgångar en otroligt viktig plats i det framtida svenska tillväxt och konkurrenskraftsunder som jag ser framför mig. Givetvis ska detta ske på ansvarsfulla villkor.
Herr talman! Jag vill fråga Hanna Westéren vad det är som hindrar regeringen från att göra en utredning som förbjuder uranbrytning i Sverige. Man lutar sig tillbaka och är nöjd med det kommunala vetot. Jag håller med om att det kommunala vetot är bra och har funkat.

Herr talman! Även under förra riksdagsåret diskuterades den här frågan. Jag vill inte vara alltför repetitiv, men svaren är ungefär desamma som förra året. Dels anser vi i utskottsmajoriteten att det finns ett starkt kommunalt veto, dels har vi nu för första gången en regering som verkligen har en överenskommelse som håller måttet och som säger tydligt nej till utvinning av uran. Det anser vi är till fyllest.

Herr talman! Då vill jag bara understryka att vi nu har en politiskt ansvarstagande regering. Vi har två partier i regeringen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som är politiskt överens om att - och jag vill citera igen - "Sverige ska vara en föregångare för hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intressen ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas. "För mig är det oerhört tydligt, och det är första gången vi har den tydligheten från en regering.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 7, för det glömde jag i mitt anförande.I till exempel Skaraborg och Jämtland finns en del fyndigheter av uran. Det gör att många invånare i dessa bygder är oroade. Det förstår jag, för vad händer om något företag vill prospektera eller till och med bryta uran? Det skulle definitivt påverka jakt, fiske och turism - för att inte tala om värdet på marken som riskerar att falla. Det skulle lägga en våt filt över bygden.Jag köper inte Socialdemokraternas förklaring att man i regeringen har kommit överens om att inte tillåta uranbrytning. Bara för ett år sedan, Hanna Westerén, ville Socialdemokraterna och Miljöpartiet förbjuda uranbrytning. Vid så många tillfällen i kammaren talade ni hett om att det måste genomföras. Men nu väljer ni att rösta nej till Centerpartiets och Vänsterpartiets motioner om att utreda ett förbud.Hur kan denna svängning komma sig?

Herr talman! Det där är en klassiker. När man inte kan svara på frågan vänder man på debatten och kastar den i famnen på motståndaren: Vad gjorde ni?Ni klagade enormt mycket på att ni inte fick igenom ett förbud mot uranbrytning. Nu har ni chansen, men i stället säger ni att er interna överenskommelse på något slags kafferep skulle stå över svensk lagstiftning.
Herr talman! Det är härligt med känslor i kammaren.Det har inte skett någon förskjutning, utan det är just så som jag tidigare nämnde. Det finns en överenskommelse mellan partierna i regeringen om att inte öppna upp för utvinning av olja, uran eller gas. Det är ingen förskjutning utan ett stort steg i rätt riktning, och jag vidhåller att det är helt till fyllest. Det visar tydligt på Sveriges höga ambitioner på gruv och mineralpolitikens område.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

Vi vet dock att metaller är ändliga resurser, och en del är det mer ont om än andra - i varje fall i former som man kan komma åt att använda. Vi vet också att gruvdrift ger miljöproblem, gör intrång i människors och djurs livsmiljöer och kommer i konflikt med olika andra näringar och intressen som rennäring, turistnäring och liknande.Det finns därför flera goda anledningar att hushålla klokt med våra metaller och mineraler liksom med alla andra naturresurser. Det är ohållbart att utgå från att nybrytningen av metaller ständigt ska öka. Dessutom är det onödigt. Det finns stora vinster i att styra om samhället så att vi utnyttjar de metaller som redan är i omlopp på ett bättre sätt och minskar behovet av metaller och av att bryta nytt.Vi måste tänka långsiktigt och väga olika behov mot varandra - ibland rent av behov mot begär. Rent dricksvatten är och kommer alltid att vara livsnödvändigt för människor och djur. Ständigt nya elektronikprylar är det inte. Detta skulle inte behöva sägas egentligen, men det är ett nödvändigt grundperspektiv att ha med sig som förtjänar att upprepas. Det går inte att kompromissa med naturen.

Den har de facto gett Bergsstaten nya förhållningsregler om att i sin prövning av koncession framöver ta hänsyn till ett mycket större område än själva gruvhålet. Det stärker Natura 2000-skyddet.Gruvverksamhet påverkar som sagt miljön. Det gäller inte bara gruvhålet, utan det handlar om gruvdammar och all möjlig påverkan vida omkring.Vi måste tänka långsiktigt. Vad gäller jobb finns det en enorm potential i att återvinna metaller ytterligare. Man fastnar lätt i att jobb i mineralnäringen bara finns i nybrytningen. Visst finns det jobb där, men det kan rent av finnas ännu fler jobb i återvinning, både i smart design, i den praktiska återvinningen och i urban mining, det vill säga att ta upp metaller som finns i våra städer.Det finns en hel del forskning gjord på detta, vilket jag talade om förra året. Vi har till exempel en enorm gruva i våra byrålådor. Enligt en något daterad uppskattning har vi svenskar ca 25 miljoner gamla mobiltelefoner hemma. De har förmodligen blivit fler sedan jag fick denna siffra. Genom att återvinna dessa telefoner skulle vi kunna få tillgång till en massa sällsynta metaller och minska behovet av att plocka upp nytt. Det ger jobb och är smart ekonomisk hushållning. Det är så bra det kan bli.Utvinning av nya metaller slukar dessutom stora mängder energi och släpper ut stora mängder växthusgaser. Det sprider miljögifter och förorenar som sagt vatten.Det finns alltså både ekonomiska och icke ekonomiska vinster, för allt är ju inte ekonomi. Hälsa och välbefinnande är också viktigt. Det finns saker man inte kan tänka bort, även om det inte är så lätt att sätta prislappar på dem.Även om vi tänker i jobb och tänker i ekonomiska termer och tänker långsiktigt: Bryter man mineral ur en gruva kan man hålla på några decennier - det varierar lite. Men per definition tar fyndigheterna slut någon gång. Då kan det hända att andra jobb inte kan utföras längre. Turistnäringen kan ha tagit skada - det har den ju gjort just där gruvan är. I Jokkmokk är rennäringen och turismen de riktigt stora jobbskapande näringarna. Det måste man också tänka på: samhällsekonomin och möjligheten att försörja sig på sikt, de enskilda invånarnas och företagarnas försörjning i framtiden, inte bara de stora gruvbolagen och deras förtjänst på kort sikt.Det var lite allmänt om mineralpolitiken. Hanna Westerén gick igenom bra saker som vi har i vår regeringsöverenskommelse om hållbar gruvnäring. Där ingår de saker som jag nyss tog upp. Regeringen arbetar med att uppfylla den regeringsöverenskommelsen, och det har getts uppdrag utifrån Riksrevisionens välbehövliga granskning av kostnaderna för gruvavfall, hur förorenarna som orsakar det ska bidra till att betala, helt enkelt stå för sina kostnader. Det har getts flera uppdrag till våra myndigheter utifrån denna granskning.Mer kommer också att göras framöver till exempel vad gäller mineralersättning, gruvskatt eller vad man vill kalla det. Hur ska branschen kunna bidra till sina kostnader och bidra till samhället på ett rimligare sätt? I flera motioner föreslår man högre mineralavgifter, gruvskatter eller vad man kallar det. Det kommer regeringen nu att se över.Hanna Westerén var också inne på det mycket viktiga att regeringen inte öppnar upp för utvinning av uran, olja eller gas. Det är naturligtvis en seger att vi har en regering som faktiskt vill detta. Det tycker jag är mycket glädjande. Man skulle kunna säga att det är på tiden.

Herr talman! Miljöpartiet pratar om återvinning. Där är vi helt överens.Jag begärde replik därför att jag vill ställa en fråga. Vi kan ta brunkol - det är ett bra exempel. Ibland kan det vara statliga bolag som har sådan verksamhet. Hur ser Miljöpartiet på det? Skulle ett statligt bolag få avveckla verksamheten och sälja till en annan som kan fortsätta utveckla brunkolsbrytning? Hur ser Miljöpartiet på den frågan?
Herr talman! Miljöpartiets politik är och har varit att kol ska stanna i marken. Vi har inte råd att släppa ut kol.Exakt hur vi bäst kan göra för att få kolet att vara kvar i marken kan jag inte redogöra för. Det arbetar man med nu. Vattenfall har kommit in med en begäran om att få sälja, och nu får regeringen se över det budet.
Herr talman! Då ska jag bara ställa en kontrollfråga: Då kan det alltså inte bli fråga om att Vattenfall får göra en affär med en part som eventuellt tänker fortsätta brytning av brunkol - Miljöpartiet sitter inte kvar i regeringen och genomför ett sådant beslut?
Herr talman! Det är inte det vi diskuterar här i dag. Låt nu regeringen titta på den frågan, så får vi se vad vi har att ta ställning till, helt enkelt. Det är inte den frågan det handlar om nu, utan vi diskuterar ett motionsbetänkande. Jag tänker inte stå här och säga om Miljöpartiet ska vara med i någon regering eller inte.

Herr talman! Det går inte att kompromissa med naturen, sa Annika Lillemets i sitt anförande. Det kan jag delvis hålla med om. I ert valmanifest var ni också mycket tydliga med att ni ville stoppa uranbrytning, på samma sätt som ni här i kammaren tidigare har krävt ett förbud i lagstiftningen mot uranbrytning. Men nu säger ni till och med nej till en utredning om ett förbud. Hur kan det komma sig?
Herr talman! Jag tycker ändå, Annika Lillemets, att det är lite märkligt. Jag har stått här i kammaren många gånger och argumenterat just med Miljöpartiet i den här frågan. Då har ni varit tydliga med att det inte finns något annat än ett förbud, att det måste komma till för att vi ska vara säkra i Sverige att det verkligen inte blir någon uranbrytning. Därför är det mycket konstigt för mig att ni nu säger: Nej, vi har kommit överens i regeringen. Det är ju ingen lag. Det är inget lagstadgat som ni har kommit överens om över huvud taget, utan ni har bara diskuterat ihop er.Att hänvisa till en intern överenskommelse är en ganska mager lösning, Annika Lillemets, i jämförelse med svensk lagstiftning. Är det så att ni har blivit överkörda av Socialdemokraterna i den här frågan, eller är det så att ni helt har bytt fot i frågan?
Herr talman! Nej, vi är inte överkörda. Nej, vi har inte bytt fot. Vi har kommit överens med Socialdemokraterna om att inte öppna för uranbrytning i Sverige. Det är en seger för alla oss som vill slippa uranbrytning, naturligtvis också för er - för alla som vill slippa det. Vi har kommit långt!

Herr talman! Tack, ledamöterna, för spännande inlägg som har handlat om allt från den moderatmiljard som Alliansen beslutade skulle gå till de rikaste Mstyrda kommunerna till att det inte finns något engagemang i frågorna från regeringen, som vi får höra! Jag måste säga: Det tog faktiskt sju år för Alliansen att få fram en mineralstrategi. När det gäller en fortsättning på den tog det cirka ett år att få fram en ny industrialiseringsstrategi och exportstrategi så att vi kan använda mineralerna och få ut dem i världen.Herr talman!

Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, där ekologiska, sociala och kulturella dimensioner beaktas, så att natur och kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Jag är glad över att det finns en stor enighet om detta i Sveriges riksdag.Extra glad blir man över hur svensk gruv och stålnäring hela tiden tar steg mot hållbar utvinning och produktion. SSAB, LKAB och Vattenfall berättade den 4 april att de nu inleder ett arbete för att utveckla en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid utan vatten. Det, mina vänner, skulle bli ett stort steg mot ett fossilfritt Sverige.Herr talman! När man väljer att engagera sig politiskt är det alltid vissa frågor som känns extra viktiga. För mig har en av de frågorna handlat om uranbrytning.Vi har en av de viktigaste vattentäkterna för fyra kommuner i Storsjön: Berg, Åre, där jag bor, Krokom och Östersund. Kommunerna gick till och med tillsammans och gjorde en film för att visa vad uranbrytning skulle medföra för konsekvenser för Oviksbygden och Storsjön. Det finns alltså en stor majoritet mot uranbrytning i Jämtlands län, och de berörda kommunerna har alla politiska fullmäktigebeslut om att inte tillåta uranbrytning. Region Jämtland Härjedalen har också fattat ett likalydande beslut.Herr talman! Vi har i dag en motion från en moderat riksdagsledamot från Västerbotten. Han vill gärna öppna upp för uranbrytning. Han säger att det skulle vara positivt för både nationella och internationella företag i Sverige.Den moderate före detta statsministern Fredrik Reinfeldt var också i Västerbotten och öppnade upp för uranbrytning i Sverige. Det här skapar och skapade naturligtvis en väldig oro i mitt hemlän och även förhoppningar hos de företag som ville exploatera uranet. Det har också bidragit till att den utveckling som kunde ha skett både inom de gröna näringarna och besöksnäringen i området har uteblivit. Det har varit och är en dålig miljöpolitik, näringspolitik och landsbygdspolitik att inte tydligt säga nej.Det här är och har varit en otroligt viktig fråga för oss, oavsett om vi befunnit oss i opposition eller regeringsställning. I dag är jag väldigt glad över att vi har en regering som direkt gjorde en överenskommelse om att inte öppna upp för utvinning av uran. Man sa: "Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intressen ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas. "Herr talman! Det är viktigt att Sverige vill utveckla gruv och mineralnäringen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är så vi förstärker vår position som EU:s ledande gruvland. Samtidigt känns det tryggt, bra och säkert att vi nu har en regering som så tydligt säger nej till utvinning av uran.

Då måste jag få ställa några frågor. Hur bedömer Socialdemokraterna kilometerskattens införande för Norrland när en motion från Västerbotten stoppar utvecklingen? Hur otroligt allvarligt är det för tillväxt och näringsverksamhet att man torgför att man ska dra in 4 miljarder i kilometerskatt?
Herr talman! Nej, socialdemokraten överdrev inte, utan hon pratade om Oviksbygden. Det var det jag pratade om. Vi kan se, eftersom det är där uranfyndigheterna finns, att det här har stoppat upp utvecklingen.Jag tycker absolut inte att man överdriver när man har en statsminister som tydligt säger att det går att öppna upp för uran. Det är väl självklart att det skapar förhoppningar hos företag som vill exploatera. Det är inte att överdriva, Ulf Berg, inte ett dugg.Kilometerskatten som du kallar det och vägslitageavgiften som jag skulle vilja säga har vi inte fått besked om än. Däremot kan jag säga att för gruvnäringens skull är Norrbotniabanan och andra investeringar norr om Dalälven otroligt viktiga. Var står Moderaterna i en sådan fråga?
Herr talman! Nu var det nära att vi fick ett löfte om att kilometerskatten inte skulle bli verklighet. Vi har ju nyss fått ett besked om att gruvskatten nog inte var en bra idé.

Då betyder det i så fall att man tycker att det är någon annan som ska bryta. Det är väl så med olja, gas och mycket annat. Även om vi är politiskt överens om att morgondagen inte ska innebära användning av fossil gas, olja och liknande finns det behov i dag. Då är det lite intressant att man är kategoriskt emot - ingen får göra något på min bakgård - men om andra gör det går det alldeles utmärkt.

Herr talman! Jag märkte att du inte svarade på frågan om Norrbotniabanan och Moderaternas åsikt om att bygga ut infrastrukturen norr om Dalälven, Ulf Berg. Men det kanske vi får reda på vid ett annat replikskifte en annan dag.Du sa att vi utreder vägslitageavgiften. Det är ingen hemlighet. Men den utredningen har inte kommit än, och jag sa varken bu eller bä om den, för jag vill se den när den är klar.I övrigt har du helt rätt. Det var Fredrik Reinfeldt, din partikamrat och statsminister för Alliansen, som öppnade upp för uranbrytning i Sverige. Det är klart att det spelar roll när även andra moderater fortsätter med detta och lämnar in motioner i frågan och att man känner en oro kanske just för Moderaterna och deras åsikt om att öppna upp för uranbrytning i Sverige. Det skapar en oro.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt hålla med min jämtländska kollega Anna-Caren Sätherberg när det gäller vad hon har sagt här om problemet med den situation vi i Jämtland befinner oss i. Däremot drar vi olika slutsatser om hur vi ska lösa frågan.Jag är, tror jag, den enda riksdagsledamot som både är född och uppvuxen och bor i Storsjöbygden, och det är Storsjöbygden vi pratar om nu. Vi märker hur det är negativt för framför allt de södra delarna av Storsjöbygden att ha det latenta hotet om en uranbrytning liggande som en våt filt över bygderna. Det innebär att såväl hushåll som företag drar sig för att investera på grund av en osäkerhet. Det innebär också i sin förlängning att dessa bygder har en sämre utveckling än vad som skulle vara fallet om spelreglerna när det gäller just uranbrytning var mer långsiktiga.Jag noterar att den här regeringen har tagit ställning i frågan. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Vi har haft uranbrytning och prospektering i landet under årtionden. Uranbrytningen upphörde i och för sig tack vare ett starkt centerengagemang lokalt i Västergötland på 70-talet. Men just den här osäkerheten och bristen på långsiktiga spelregler är inte bra.Om långsiktiga spelregler ska kunna skapas när det gäller risken för uranbrytning är det lagstiftning som gäller. Det är därför vi i Centerpartiet har sagt att vi vill försäkra oss om att borriggarna ska sluta rullas ut på den bördiga marken i Storsjöbygden. Vi vill försäkra oss om att uranbrytning via alunskiffer inte ska komma till stånd. Det är därför vi har väckt vår motion, och det är därför Helena Lindahl har yrkat bifall till den och reserverat sig i näringsutskottet.

Herr talman! Tack för ditt klargörande, Per Åsling! Det var bra.Uran används till kärnkraft. Tycker du att det är lika viktigt som vi att vi får ett tillkännagivande om att kärnkraften i Sverige inte ska byggas ut. Det är ju till kärnkraften uranet används. Ska politiken peka med hela handen? Tycker du liksom jag att vi ska vara säkra på att kärnkraft är en icke-fråga i landet?
Herr talman! Tack för frågan, Birger Lahti!Jag ler. Jag tillhör ju, sedan årtionden, kämparna mot kärnkraften.

Det målet lade vi fast senast på vår stämma i Falun i september.
Herr talman! Det låter bra, Per. Jag litar på ditt engagemang och det du brinner för. Men det ditt parti de facto ansluter sig till är en uppgörelse där ni öppnar för att marknaden kan bygga kärnkraft på befintliga platser. Ni pekar inte med hela handen och säger: Nej, vi vill inte ha kärnkraft. Ni öppnar för att marknaden får göra det om den ser att kärnkraften är billigare.Ni sätter inte ett stopp när ni hela tiden hänvisar till uppgörelsen från 2009. Den har ni satt som krav för att göra en energiuppgörelse i Energikommissionen. Då hänger det också där en filt över utvecklingen. Någon kommer att bryta uran någonstans i världen, och någon kommer kanske att bygga ut kärnkraften i Sverige med den politik som du står bakom, Per.
Herr talman! Du gör en fantastiskt märklig analys i ditt inlägg, käre Birger. Ingenstans i världen byggs det eller planeras för kärnkraft utan offentliga subventioner. Vem tror att kärnkraften ska byggas ut på marknadsmässiga grunder? Jag tror inte att vare sig du eller jag tror det, kära kollega.Den energipolitik vi har nu är tydlig. Den är väldig tydlig med att fokus ska vara på förnybart och på miljöriktig och klimatsmart energiförsörjning. Det är glädjande att omställningen går snabbt. Det är också glädjande att debatten här i kammaren har svängt på det sätt den har gjort genom åren.Samma inriktning ser vi i vår omvärld. Fokus är på förnybar energi, för att man på så sätt ska klara klimatutmaningarna. Men för vår del är det också ett sätt att se till att hela landet får bättre möjligheter att växa och utvecklas.